Herr talman! Det ärende vi nu skall behandla är en eftersläntrare till de oli ka diskussioner som under våren förts beträffande lokaliseringspolitiken. Man snuddade i själva verket vid den här frågan också i interpellationsdebatten i tisdags liksom under onsdagens stora lokaliseringsdebatt. Att frågan kommer upp nu igen beror på ett motionsyrkande som är upphängt på ett yttrande i kompletteringspropositionen, vilket i princip kan sägas innebära att regeringen vill ha riksdagens godkännande av vissa bemyndiganden som gavs arbetsmarknadsstyrelsen i slutet av april och gäller s.k. hyrestillskott, som är ett nytt slag av rörelsebefordrande åtgärder. Hittills har flyttningsbidrag utgått till personer som fått arbete på främmande ort men inte kunnat ordna familjebostad utan måst lämna familjen kvar i hemorten. Detta bidrag avser att reducera merkostnaderna för hushåll på två orter. Det nu aktuella hyrestillskottet avser bidrag under den första tiden till den som fått familjebostad på den nya orten och skall i princip utgå på samma villkor och med samma begränsningar som flyttningsbidrag. Motionärerna motsätter sig inte införandet av denna nya bidragsform men är rädda för att hyrestillskott skall kunna stimulera sådana personer till avflyttning från hemorten, vilka skulle kunna få arbete där i ett förbättrat sysselsättningsläge som åstadkommits genom arbetsmarknadspolitiska eller andra åtgärder eller uppkommit på något annat sätt. Man befarar sålunda att detta bidrag kan medföra en på lång sikt onödig avflyttning och finner det angeläget att det inte skall användas för styrning av arbetskraft bort från avflyttningsområdet. Reservanterna anser att motionärernas farhågor inte är helt obefogade och vill understryka att en på längre sikt förväntad, bättre arbetsmarknadssituation i hemorten måste beaktas i första hand, även om man nu måste eftersträva en utjämning av den geografiska arbetskraftsbalansen för att öka förutsätt ningarna för en resursskapande produktion. Herr talman! Det finns ingen anledning att åter diskutera lokaliseringspolitiken. Jag vill bara yrka bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen som gäller en detalj i fråga om de rörelseunderlättande åtgärderna och som kan sägas innebära en önskan och förhoppning att denna nya bidragsmetod måtte användas med försiktighet och omdöme, så att den icke medför ej önskade bieffekter.

Herr talman! Så här inför vårsessionens avslutning finns det ingen anledning att hålla ett längre anförande. Men när nu detta ärende har kommit upp är det nödvändigt att något kommentera såväl motionerna som reservationen. Statsutskottet avstyrker i sitt utlåtande de motioner som herr Kaijser berört. Dessa är enligt rubriken väckta i anledning av kompletteringspropositionen. Utlåtandet börjar med konstaterandet att motionerna är väckta i anslutning till propositionen. Därmed markeras åsikten att motionsrätten måste ha varit högst tvivelaktig. Eftersom finansministerns redovisning av den reviderade finansplanen ju berör det mesta av statsbudgeten, skulle en konsekvens av remissen bli att vi får en ny allmän motionstid i slutet av vårsessionen. Nu är dock motionerna remitterade till utskottet, och jag tänker inte här kvälja dom, bara fästa uppmärksamheten på den här svårigheten för framtiden. En konsekvens har blivit att de två sista punkterna i motionernas hemställan rör frågor som riksdagen behandlat tidigare i år. Redan detta är anledning nog att inte offra kammarens tid på ytterligare kommentarer i dessa delar. Kvar står motionsyrkandena om de hyrestillskott som Kungl. Maj:t fattat beslut om. Först kan konstateras att det i den delen inte är fråga om att ta ställning för eller emot hyrestillskotten. Motionerna och den treeniga borgerliga reservationen föreslår inte att beslutet skall upphävas eller inskränkas. I reservationen föreslås riksdagen ge Kungl. Maj:t till känna någonting. Vad då? Jo, i översättning till klartext att det finns en avvägning mellan rörlighetsfrämjande och lokaliseringspolitiska åtgärder. Jag är övertygad om att Kungl. Maj:t har upptäckt detta utan att få brev från riksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Ärade kammarledamöter!

Jag skall därför inskränka mig till några få ord. Den session som vi nu genomlevat har kanske varit något av en mellansession, efter ett val och med ett val framför oss som ännu inte kastat någon större slagskugga över kammarens förhandlingar. Den har kanske också i någon mån varit mindre arbetsbelastad än de senaste vårsessionerna. Sålunda har åtminstone nattplena varit relativt sällsynta. Jag vill begagna detta tillfälle att rikta ett speciellt tack till kammarens förste vice talman. Vi har nämligen under den sista månaden endast varit två talmän, vilket betytt en ökad arbetsbörda för honom. Jag tror att jag tolkar kammarens känslor om jag uttalar en varm förhoppning att kammarens andre vice talman, som nu lyckligt utsluppit från lasarettet, kommer att återvända till kammarens höstsession med helt återvunna krafter. Jag ber också att som vanligt få rikta ett varmt tack till våra medarbetare på kansliet. | Jag önskar er alla en angenäm, trevlig och valfri sommar och att ni måtte återkomma till höstens arbete med förnyade krafter.
Herr talman! Kammarens ledamöter framför sitt tack till herr talmannen för de vänliga och erkännsamma ord som han riktat till oss. Kammarledamöterna tackar herr talmannen och herr förste vice talmannen för god ledning av arbetet som därmed har ökat i effektivitet. Så här års brukar det alltid klagas över att riksdagsmännen inte är i stånd att planera sitt arbete och att det blir långa och tröttsamma kvällsplena, Vi kan inte instämma i den missnöjeskören, åtminstone inte i år, och jag hoppas att så inte heller blir fallet nästa år. Detta tyder på att vi kanske i större utsträckning än andra kammarens ledamöter blir befriade från den plåga som nattplena innebär. Det hänger måhända samman med att andra kammaren har fler leda möter än första kammaren, men det kan också skilja på debatteknik. Hur som helst är vi glada över den ordning som har rått. Kammarens ledamöter ber att få önska herr talmannen och herr förste vice talmannen en angenäm och trevlig sommar med vila och vederkvickelse. Vi tackar.